Herr talman! Vi har ett organisationssamhälle i vårt land som i fråga om omfattning och effektivitet kanske är det mest välutvecklade i hela världen. Inom arbetsmarknadens områden har vi de olika löntagarorganisationerna och som motpol arbetsgivarnas organisationer. Dessa organisationer för till torgs synpunkter, bildar opinioner och förhandlar för att uppnå bästa möjliga villkor för de anslutna medlemmarna och organisationerna. Hur välutvecklat detta organisationssystem än är finns det grupper av människor vilkas organisation på grund av sin litenhet och karaktär inte kan få genomslagskraft för sina många gånger berättigade anspråk på rättvisa och skydd från samhällets sida. Till de motiveringar som civilutskottets ordförande framfört på ett mycket klargörande sätt då det gäller skälen för att behålla hyresregleringen på lokaler med ett direkt besittningsskydd och med hyrespriskontroll vill jag lägga den synpunkten, att detta är en fråga som i många fall direkt berör de små grupperna bland de mindre företagarna. Det är företagare som genom sitt fåtal har svaga organisationer eller i vissa fall inga alls, och det är serviceföretag som är nödvändiga för att vårt dagliga liv skall fungera på ett friktionsfritt sätt, men som är ett litet fåtal. Det kan gälla små butiker, hantverkare av olika slag såsom skomakare, skräddare och tapetserare, det gäller kemtvättar, kaféer, frisörer och liknande. Ett utmärkande drag för denna grupp är att dessa företagare ofta kommer i kläm när nya förordningar införs och lagar stiftas. Reglerna slår ofta på ett orimligt hårt sätt mot dem. Fröken Ljungberg har nyss sagt att den beskrivning som utskottets ordförande gav av denna grupps situation var drastisk. Jag tror att det är ett felaktigt betyg hon ger. Den situationen stämmer mycket väl med verkligheten. För att då föra in vad jag nu har sagt i den aktuella frågan vill jag påpeka, att den typ av småföretagsamhet som jag talat om ofta har mycket små rörelsemarginaler och begränsad betalningsförmåga. För denna grupp är lokalhyran ofta en dyr och betydande post i rörelsekostnaderna, och hittills har man inte bara haft skyddet av hyresregleringslagens hyressättningsregler utan också det direkta besittningsskyddet, som gett en stark ställning gentemot uthyraren. Dessa skydd, anser vi nu, kan inte bara slopas. Såväl propositionen som de motioner vilka behandlat dessa spörsmål utgår från uppfattningen att de krav på höjda hyror som vissa fastighetsägare framställt påfordrar en särskild reglering från statsmakternas sida så att hyreshöjningarna inte leder till onödigt svåra påfrestningar för de utsatta företagen och indirekt för deras anställda. I likhet med utskottets ordförande vill jag notera att departementschefen insett den svåra situation som vissa lokalhyresgäster kommer att råka i om en dämpning av effekten inte åstadkommes. Riksdagen föreslås nu godta ett förslag som en komplettering av 1971 års lag om ändring i hyresregleringslagen, enligt vilken hyresnämnd på begäran av lokalhyresgäst skall kunna besluta att avtalad hyreshöjning får tas ut endast successivt genom en upptrappning av hyran under en övergångstid på högst fyra år, dvs. i högst fem etapper. Utskottets majoritet anser emellertid att skyddet mot de oskäliga hyreshöjningarna på lokaler inte bryts på ett tillräckligt effektivt sätt enbart genom de fördröjande reglerna. Den som hyr lokaler kan tvärtom komma in i en ogynnsam förhandlingsposition så att konsekvensen av en fördröjning kan bli högre hyreskrav och en känsla av tvång på förhyraren att också acceptera höga hyreskrav för att den här fördröjningen skall kunna genomföras. Läget på hyresmarknaden då det gäller lokaler är i dag mycket oklart. Det skiftar från ort till ort, och det är även mycket olika inom olika delar av en stad. Jag anser att det behövs en utredning som klarlägger de faktiska förhållandena, så att man kan forma ett samhällsinstrument för att lösa detta problem på ett riktigt och rättvist sätt, och då är tidsfaktorn mycket viktig. I valet mellan olika medel som kan insättas nu — alltså tills vidare — har vi stannat vid den grundläggande bedömningen att hyresregleringen för lokaler måste bibehållas med ett direkt besittningsskydd och med en hyrespriskontroll. Då det gäller hyresregleringslagens priskontrollbestämmelser så är målet att en avveckling skall ske. Den typ av skydd mot en oskälig hyressättning för främst de små företagen av olika karaktär som jag talat om tidigare behövs främst där efterfrågan på lokaler är stor, dvs. lokaler skall inte bara kunna sägas upp för att t.ex. ge plats för mera bärkraftiga företagstyper. Jag vill fastslå att rätten till en arbetslokal eller rörelselokal i många fall är lika väsentlig av sociala skäl som rätten till bostaden, och rörelseidkaren bör ha samma trygghet, samma besittningsskydd, som kan anses erforderligt för bostadshyresgästen under särskilda förhållanden. Den trygghet som man avser då det gäller privatbostaden, tryggheten för familjen, är en lika levande realitet då det gäller arbetslokalen och den lokal som rörelseidkaren har. Det är samma trygghet man talar om. Det är också dessa värderingar som legat till grund för vårt ställningstagande när vi vill ha en konstruktion som möjliggör ett ingripande med en hyresnedsättning och detta i förening med en tvångsförlängning av hyresrätten till lokalerna. Herr talman! Jag vill avslutningsvis understryka än en gång att det ställningstagande som jag här redovisat är i första hand avsett som ett skydd för de små företagen. De är redan förut hårt klämda på olika områden och belastas av administrativa kostnader av olika slag som företagen genom sin litenhet har svårt att bära. Riktas också nu ett hot mot den fundamentala trygghet som rätten till och möjligheten att behålla den lokal de arbetar i, har frågan gått över från att vara enbart en ekonomisk fråga till att bli en betydande social fråga. Och det är klart att vi i folkpartiet ställer oss på de små företagens sida i denna viktiga trygghetsfråga. Med denna deklaration vill jag yrka bifall till utskottets förslag utom i punkten 3 beträffande ändringar i 12 kap. jordabalken m.m., där jag yrkar bifall till reservationen av herr Grebäck m.fl. som är en klar konsekvens av ställningstagandena under punkterna 1 och 2.

Herr talman! Jag har flera goda skäl att inte utveckla texten härifrån talarstolen just nu. Det är nästan på dagen ett år sedan vi hade uppe till behandling grundfrågan i det ärende som vi diskuterar. Det är bara vissa jämkningar i det beslut vi då fattade som vi i dag har att ta ställning till. Själva sakfrågan diskuterade vi då mycket grundligt och ingående. För ungefär en och en halv månad sedan diskuterade vi också frågan om dessa jämkningar i en interpellationsdebatt där statsrådet Lidbom lämnade meddelande om det som sedermera kom i form av en proposition. Vidare har fröken Ljungberg här talat för de reservationer som gemensamt avgivits av de socialdemokratiska — med två undantag — och de moderata ledamöterna i utskottet, nämligen reservationerna 1 och 2 a. Dessa reservationer ansluter sig till propositionens förslag. Jag vet också att statsrådet Lidbom står på talarlistan — jag har kontrollerat det på talmannens förteckning — och jag är helt övertygad om att jag inte bättre än han skall kunna prestera några tankar, som kan leda dem som nu står inför att träffa ett avgörande i denna fråga till ett gott beslut. Det är väl överflödigt att jag i det läge som vi nu befinner oss i säger saker som — det är jag övertygad om — skulle bli sämre framförda av mig än av statsrådet som kommer att tala senare. Jag begränsar mig därför till att yrka bifall till reservationerna 1 och 2 a vid det betänkande vi nu har att ta ställning till.

Herr talman!

Vpk:ss riksdagsgrupp motsatte sig avvecklingen av hyresregleringen för lokaler. Motiveringen var att det fanns grundad anledning antaga att hyresvärdarna skulle begagna sig av den uppkomna situationen och genom att ta ut kraftiga hyreshöjningar för lokaler kompensera sig för vad de inte kunde ta ut av bostadshyresgästerna. Det anfördes också att det främst skulle bli de mindre affärsidkarna och hantverkarna som skulle komma i kläm och att dessas möjligheter till fortsatt förvärvsverksamhet skulle komma att äventyras. Vid ett av Hyresgästföreningen i Storstockholm anordnat möte för innerstaden framkom, att fastighetsägare krävt hyresökningar på upp till 500 procent och att två tredjedelar av lokalhyresgästerna fått hyreshöjningskrav på 100 procent eller mera.

Många mindre butiksägare, hantverkare och jämförliga, varom det här är fråga, kommer inte att kunna klara de upptrissade hyreskraven utan tvingas ge upp i kampen med stora varuhus och butikskedjor.

Att de farhågor som kritikerna mot slopandet av hyresregleringen för lokaler framförde hade fog för sig vet vi nu. För regeringens del har detta kommit till uttryck genom att man redan ett år efter det man upphävt hyresregleringen för lokaler är beredd att partiellt återinföra den. Det förevarande regeringsförslaget innebär inte någon hel korrigering av föregående års riksdagsbeslut i frågan, utan man ligger kvar vid idén om ”marknadshyror” i vad gäller lokaler. Vad som föreslås är endast att effekterna av föregående års beslut skall kunna fördelas på fyra år. Vänsterpartiet kommunisterna har i likhet med en stark hyresgästopinion hårt kritiserat filosofin kring marknadshyror i fråga om såväl bostäder som lokaler. Vi anser att sociala aspekter måste läggas också på hyresförhållandena i fråga om lokaler. Vi betraktar förslaget om en nedtrappning, med vidhållande av det grundläggande synsättet från i fjol, som cyniskt och innebärande endast att man i tiden fördelar utslagningen av småföretagare och hantverkare, som borde ha rätt till en fortsatt existens. Det effektivaste medlet att hindra obilliga hyreskrav mot småföretagares och hantverkares lokaler är att en hyresreglering av nuvarande typ får fortsätta att gälla utan avtrappning och att frågan om hyresregleringen tas upp i sin helhet efter utgången av år 1974. Genom bifall till reservationen 2 b av herr Engström vid civilutskottets betänkande nr 29 tillgodoses detta krav. grundad på att ekonomiska synpunkter och affärsmässiga avgöranden får ge direkt utslag i lokalhyrorna, står i klar motsättning till det betraktelsesätt som ligger bakom beslutet om förbättrat kreditstöd till servicelokaler i äldre områden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 b och 3, fogade till civilutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Låt mig börja med att erinra om situationen då statsmakterna förra året fattade beslutet att hyresregleringen för lokaler skall avvecklas fr.o.m. den 1 oktober i år. Man utgick då från att det inte längre finns någon påtaglig brist på butiksoch andra affärslokaler ens i de centrala delarna av storstäderna. Tidpunkten för en avveckling av regleringen ansågs därför i och för sig lämplig. Det principiella önskemålet att komma bort från hyrespriskontrollen på lokalområdet omfattades av fyra partier av fem i riksdagen. Partsorganisationerna på hyresmarknaden hade samma önskemål. Det är givet att man aldrig helt kan undvika övergångssvårigheter när man avvecklar en reglering som bestått under mycket lång tid och som har bidragit till att på sina håll skapa en konstlad och orealistisk hyresstruktur. Lokalhyresmarknadens organisationer var emellertid uppenbart beredda att medverka till att göra övergången så smidig som över huvud taget var möjligt. Regeringen å sin sida var inställd på att noga följa utvecklingen och att ingripa snabbt om det skulle visa sig behövligt. Så har också skett. Steg för steg har vi följt vad som har hänt. Under mars i år kom det in en del uppgifter om hyresvärdar som ställde krav på betydande hyreshöjningar för tiden efter 1 oktober 1972. Det var tidningsuppgifter, det var telefonsamtal och det var brev och ibland också personliga besök i justitiedepartementet av bekymrade lokalhyresgäster. En del av de uppgifter vi fick var rätt alarmerande. I det läget tog jag upp överläggningar med lokalhyresmarknadens organisationer och med ett antal större privata fastighetsföretag i Stockholm. De uppgifter som kom fram vid dessa överläggningar visade att avvecklingen på de flesta håll skulle komma att gå lugnt, men samtidigt kunde det konstateras att de förväntningar som man hade haft på en smidig övergång inte till alla delar skulle komma att infrias. Så t.ex. syntes det i Stockholms centrala delar inte bli alldeles ovanligt med hyreshöjningar på 100 procent, och det gick att ta fram inte så få exempel på avtal om höjningar t.o.m. på flera hundra procent. Man kan visserligen säga att procentuellt stora hyreshöjningar var sakligt motiverade i en del fall, eftersom det finns hyror som till följd av hyresregleringen kommit att ligga anmärkningsvärt långt under hyresläget för jämförliga lokaler. En del av de största hyreshöjningarna torde också gälla kontor och större butiker med särskilt fint affärsläge och andra lokaler som inte kan anses representativa för lokalhyresmarknaden i dess helhet. Tyvärr var det emellertid uppenbart att det i alltför många fall skulle bli fråga om abrupta hyresstegringar i strid mot vad som förutsattes för något år sedan, inte minst då från fastighetsägarhåll. Vissa fastighetsägare tycktes också att döma av materialet ha tagit tillfället i akt att ta ut hyror som knappast skulle visa sig marknadsmässiga på sikt. I det läget måste regeringen ingripa. Men frågan var hur. Skulle vi återinföra hyresregleringen? Eller skulle vi nöja oss med något slags övergångsarrangemang som kunde klara bekymren i skarven för de hyresgäster som kunde komma att råka illa ut? Vi vägde noga det material som vi hade till förfogande och fann att det knappast motiverade ett så drastiskt steg som att återinföra hyresregleringen. Som jag sade nyss kunde man på de flesta håll vänta en lugn och smidig avveckling. Problemen är i stort sett koncentrerade till storstädernas centralare delar, och inte heller där är de genomgående på något vis. Dessutom är det tydligt att problemen i mycket stor utsträckning har ren övergångskaraktär. Med den goda tillgång på lokaler som trots allt råder finns det knappast något skäl varför marknaden inte, när väl de första svårigheterna klarats av, skulle anpassa sig hyggligt till en fri hyresprissättning till fördel från både konsumenternas synpunkt och andras synpunkter. Det principiella önskemålet att bli av med regleringen förr eller senare när det gäller lokaler står naturligtvis också kvar oförändrat. Hyresregleringen för lokaler har kommit att mer och mer fungera som ett skydd för företag med välbelägna och billiga lokaliteter i gamla hus. De fördelar som dessa gynnade företag har kan knappast sägas ha lett till lägre priser för konsumenterna. Däremot har de tagit sig uttryck i ett system med höga överlåtelseersättningar för hyreskontrakt på affärslokaler med förmånliga hyror — ett överlåtelsesystem som nog tämligen allmänt döms ut. När regeringen nu hade att väga vilka åtgärder som skulle sättas in måste vi i hög grad ta hänsyn till önskemålen från parterna själva på hyresmarknaden. Vid våra överläggningar med partsorganisationerna yrkades inte från något håll en återgång till hyresregleringen — inte från Köpmannaförbundet, inte från Sveriges hantverksoch industriorganisation och inte från Hyresgästernas riksförbund. Tvärtom gav en och annan även från hyresgästsidan uttryck för att de var tacksamma att slippa hyresregleringen.

Det system vi valde i propositionen innebär att hyresgästen får möjlighet att gå till hyresnämnden. Denna kan pröva inte skäligheten av hyran i och för sig men om den hyra som är avtalad mellan parterna är avsevärt högre än den gamla hyran och innebär en påfrestning av betydande mått för hyresgästen. I så fall kan hyresnämnden besluta om en prutning under en övergångstid, som är satt till maximalt fyra år. Den I oktober 1976 skall alltså den avtalade hyran vara uppnådd. Därmed klarar vi väl problemet med att dämpa stöten vid övergången den I oktober 1972. Kvar står naturligtvis ett annat problem, nämligen att i detta osäkra läge, när man för första gången efter lång tid skall gå över från en reglerad till en avtalsfri marknad, finna ut vad som är en rimlig marknadshyra. Helt naturligt har parterna ofta stora svårigheter att söka sig fram till den vettiga hyran. Det skall väl medges att med de regler vi har kan hyresgästen en och annan gång hamna i en dålig förhandlingssituation. Det har vi anledning att försöka bättra på. Det finns skäl att tro att en del fastighetsägare har lyckats att i avtalen roffa åt sig hyror som är högre än vad som på sikt kommer att visa sig marknadsmässigt. Då måste vi — utöver att genast den 1 oktober 1972 kunna pruta — ha möjlighet att ordna så att hyresgästen på sikt kan komma ned till rätt hyresnivå eller rättare sagt ordna så att han slipper att någonsin betala den för höga hyran. Vi har därför i propositionen aviserat att vi nästa år återkommer med förslag om ändring i reglerna om indirekt besittningsskydd, ett förslag som kommer att innebära att hyresgästen på eget initiativ kan påkalla skyddet och få till stånd en förhandling om sänkning av hyran. I dag är läget det att hyreslagens regler om indirekt besittningsskydd bara fungerar när hyresvärden tar initiativet. Det skyddet skall alltså byggas ut. Jag tror att vi med dessa regler i huvudsak kommer att klara de praktiska svårigheterna. Svårigheterna hänför sig i princip till tre kategorier av lokalhyresgäster. Det finns de som vid detta laget redan har träffat sina avtal — de är ganska många. De kommer i de fall då hyrorna är för höga att få en chans att få en prutning till stånd hos hyresnämnden. Det finns de som fortfarande befinner sig i förhandlingar om hyran efter den I oktober 1972. De kommer med de nya reglerna att hamna i en väsentligt bättre förhandlingsposition än tidigare. Slutligen finns naturligtvis också en del fall där uppsägningar har skett och godtagits och parterna redan har inrättat sig efter det faktum att hyresförhållandet skall vara slut den 1 oktober 1972. De fallen är det väl knappast fråga om här. Det är svårt att se hur man med en lagstiftning skulle kunna aktualisera några arrangemang för deras räkning. Jag har velat lämna den här anspråkslösa redogörelsen för hur vi har resonerat utan att söka någon polemik med meningsmotståndare. Låt mig bara göra ett par korta kommentarer till utskottets förslag. Propositionen har inte funnit nåd i utskottet. Utskottet befinner sig emellertid inte på någon drastiskt annan linje än regeringen. Man föreslår ingalunda återinförande av den gamla formen av hyresreglering. Det hade i så fall varit en stor principiell klyfta mellan regeringen i propositionsförslaget och utskottsmajoriteten. Men det är det inte fråga om. Utskottsmajoriteten föreslår vad man kan kalla en form av mjuk hyresreglering. I realiteten är det inte mycket till hyresreglering. Det är ett direkt besittningsskydd för lokalhyresgäster, men knutet till regler om hyressättning som i princip innebär att det råder avtalsfrihet beträffande hyran mellan hyresvärd och hyresgäst och att hyresnämnd ges möjlighet att ingripa endast om det är en avsevärt för hög hyra. Då kan hyresnämnden efter skälighetsprövning sätta ned hyran. Det kan låta som om detta förslag med direkt besittningsskydd och skälighetsprövning hos hyresnämnd innebar något bättre, säkrare och tryggare för hyresgästen. Jag tror emellertid att det är rätt mycket av ett illusionsnummer, beroende på att det här med hyreskontroll via 6 § hyresregleringslagen, som utskottet velat knyta an till, inte är någon effektiv anordning. Det sannolika är väl, om hyresnämnderna får hantera detta, att de tvingas vara mycket försiktiga med att underkänna de avtalade hyrorna, och då blir det bara i undantagsfall som de kommer att ingripa och säga att en hyra är oskälig och skall sättas ned. Om hyresnämnderna skulle ge sig på att ingripa ofta mot avtalade hyror hamnar man i en annan svårighet, eftersom man då rimligen måste utarbeta några normer att gå efter. Men vilka normer skall man ha för att bestämma skälig hyra när det gäller affärslokaler? Förhållandena är så oerhört varierande, beroende på läget, beroende på vad det är för slags rörelse vederbörande driver osv. Det är inte första gången som idén att klara lokalhyresgästernas bekymmer med direkt besittningsskydd och en skälighetsprövning av något slag har kommit upp. I själva verket har två utredningar på 1960-talet prövat den här frågan utomordentligt noga och bägge har kommit till slutsatsen att ett sådant system inte kan fungera hyggligt. Och sedan dess har det inte inträffat någonting som ger anledning till en annan slutsats. Vad som sannolikt händer, om man följer utskottet i det här fallet, är att det inträder ett läge av osäkerhet, vilket i och för sig är en nackdel för parterna på hyresmarknaden, och dessutom att hyresgästerna när den 1 oktober kommer i år faktiskt finner sig ha fått ett sämre skydd än det som regeringen har föreslagit. Den möjlighet som vi har öppnat för en prutning av hyrorna kan vara betydelsefull även för i och för sig fullt skäliga hyror. En kraftig hyresstegring som inträffar den 1 oktober 1972 kan nämligen innebära en svår påfrestning även om hyran i och för sig är skälig för den lokal det är fråga om. Då kan hyresnämnden med visst förslag göra en prutning med en upptrappning över flera år av hyran. Prövningen enligt 6 8 hyresregleringslagen ger inte hyresnämnden någon möjlighet att angripa en i och för sig skälig hyra, även om den skulle innefatta en mycket kraftig höjning över den tidigare nivån. Jag skulle bara vilja vädja till dem, som eventuellt är tveksamma och skulle vilja fundera över de här tingen, att verkligen besinna vilket som den 1 oktober 1972 ger de bästa garantierna för de lokalhyresgäster som i dag anser sig komma i kläm därför att de ställs inför stora hyreskrav: regeringens förslag eller utskottets förslag. För min del skulle jag våga rätt mycket på att ekonomiskt tjänar lokalhyresgästerna på att riksdagen följer propositionen och inte utskottsförslaget. Till sist också några ord om den principiella frågan om det indirekta besittningsskyddet — om det finns skäl att utreda den frågan en gång till. Det kanske det gör, men jag undrar om tiden riktigt är inne. Det indirekta besittningsskyddet har ju utmejslats under ganska många mödor i utredningskvarnar, och man har haft det i tillämpning sedan 1968. De erfarenheter som hyresnämnderna har av det hittills på de orter där hyresregleringen inte gällt till nu är goda. Det är inga anmärkningar från det hållet. Partsorganisationerna önskar inte någon brådskande och omedelbar översyn över det indirekta besittningsskyddet. Vi får väl se när det här indirekta besittningsskyddet har fått fungera en tid, om det fortfarande består provet. Gör det inte det, så får man väl utreda på nytt. Men jag förutser att vi under alla förhållanden, om vi skall koppla om till tanken på ett direkt besittningsskydd, kommer att återfinna 1950 och 1960-talens utredningsmödor, svårigheter och bekymmer när det gäller att hitta en fungerande lösning.

Herr talman! Herr Bergman fattade sig ju mycket kort. Han ansåg att den debatt vi hade förra året i denna fråga kunde vara nog. Men det skulle då förutsätta att det sedan dess inte har inträffat någonting som skulle vara värt att diskutera i dag. Vi vet emellertid att den bedömning som reservanterna gjorde förra året och som då vann i voteringen i kammaren visade sig vara mycket dåligt underbyggd. Det hände inte vad man hade trott, utan vi råkade i en annan situation som ledde till att regeringen lade fram två propositioner i detta ärende. Fröken Ljungbergs inställning till denna fråga är ju rent principiell. Hon erkände att det hänt en del och att man kan åberopa sociala skäl i detta sammanhang, att en del lokalhyresgäster har drabbats ganska hårt. De principiella skälen väger emellertid så tungt, enligt fröken Ljungbergs bedömning, att moderaterna i utskottet har anslutit sig till socialdemokraterna. Men, herr statsråd, utskottet och regeringen är ju ense om en sak, och det är att någon sorts ingripande är påkallat för att mildra övergångssvårigheterna. Statsrådet säger att svårigheterna ju inte gäller alla lokaler, att det inte är så många som har drabbats — det gäller huvudsakligen här i Stockholm och i en del andra storstäder. Detta är också utskottet med på, men det är slutsatserna som skiljer oss åt. Jag kan inte inse det logiska i att införa en sämre bestämmelse bara därför att problemet inte gäller alla lokaler. Det är ju de som blir drabbade som skall hjälpas. Vill man ha en selektiv ordning och inte låsa alla hyror, så ligger väl systemet enligt 6 § närmast till hands. Då får vi i praktiken bara pröva de hyror i fråga om vilka hyresgästerna anser sig vara förfördelade. I de fall där inga ingripanden behövs är det ju likgiltigt om vi har någon regel alls. Såvitt jag förstår borde vi försöka tala om samma sak. Det finns problem som vi båda vill lösa. Om det sedan gäller 5, 50, 500 eller 5 000 personer är väl egalt när vi diskuterar vilken sorts hjälp vi skall ge dem.
Herr talman! Jag skall verkligen inte söka sak med herr Grebäck. Han konstaterade att vi var överens på en punkt. Jag skulle vilja säga att vi är överens på åtminstone tre punkter — det framgår om man lyssnar på herr Grebäck här i dag. För det första är vi ense om att hyrespriskontrollen på affärslokaler i princip bör bort. För det andra är vi ense om att det inte är lämpligt att återinföra hyresregleringen i den gamla formen. För det tredje är vi ense om att det ändå har kommit en del alarmerande bud från olika håll som visar att ett okänt antal lokalhyresgäster har råkat i kläm och blivit ställda inför mycket stora krav på hyreshöjningar, som skulle innebära orimliga påfrestningar för dem, och att vi därför måste ingripa. Uppgiften blir naturligtvis då att ingripa så att man klarar de bekymmer som annars skulle uppkomma för dessa lokalhyresgäster den 1 oktober i år. Sedan är det en metodfråga: Med vilken metod hjälper vi dessa lokalhyresgäster bäst? Där föreslår utskottets majoritet att man skall införa en möjlighet för hyresnämnden att i varje enskilt fall på begäran av hyresgästen göra en prövning av om hyran är skälig. Detta system är egentligen inte så olikt det vi föreslår — vårt system innebär också att hyresgästen i det enskilda fallet skall vända sig till hyresnämnden för att få en prövning. Det är också ett mått av skälighetsbedömning i den prövning som skall ske enligt propositionen. Men det är en avgörande skillnad därigenom att enligt den metod som herr Grebäck förordar skall man försöka pröva hyran som sådan, bedöma vad som är en skälig hyra, och det är en uppgift som hittills har ansetts mer eller mindre omöjlig över ett större fält. Det finns redan en sådan skälighetsparagraf — 6 8 — men den tillämpas bara för möblerade rum och vissa enkla typer av lokaler där metoden är hanterlig. Att släppa loss en sådan här skälighetsprövning över hela det varierade sortimentet av affärslokaler ställer, tror jag, hyresnämnderna inför hart när oöverstigliga svårigheter. Och något sådant har ju statsmakterna hittills aldrig vågat sig på. Varför har den metod som många gånger tidigare dömts ut plötsligt blivit så gångbar och effektiv? Vi har i stället sagt i propositionen, att vi får väl i princip godta den hyra som har avtalats. Men vi måste klara övergångsproblemen, ge hyresnämnderna en möjlighet att förordna om en upptrappning, så att hyresgästen successivt får växa in i den högre hyran under ett rätt stort antal år — det rör sig ju om fyra år. Det kan vid första påseende förefalla som om det vore bättre för hyresgästerna att ha en möjlighet att få hyran nedsatt definitivt efter en skälighetsprövning än att få det här övergångsarrangemanget som vi har föreslagit. Men jag tror inte det är så, därför att hyresnämnden kommer nog i många fall att få godta även mycket kraftiga hyreshöjningar såsom i och för sig skäliga, så länge som hyrorna har legat stilla och så egendomlig som strukturen på hyresmarknaden delvis är. Enligt vårt förslag kan man komma till rätta även med hyror som i och för sig är rimliga och skäliga men som i en övergångssituation innebär en alltför stor omedelbar påfrestning för hyresgästen. Han kan då åtminstone få en temporär hjälp.
Herr talman! Jag vill komplettera statsrådets uppräkning av de tre punkter där vi var ense med ytterligare en punkt. Jag syftar på att både utskottet och departementschefen har ansett det nödvändigt att skaffa ytterligare fakta då det gäller att klarlägga läget på hyresmarknaden i detta hänseende. Vi anser att det som statsrådet själv karakteriserat som något av en mjuk form av hyresreglering kunde vara gällande tills statsrådet hade lyckats få en utredning gjord och hade ett sakmaterial att bygga upp det instrument på som samhället behöver för att komma till rätta med dessa problem. Jag tycker att statsrådets anförande i stort var sakligt och mycket klargörande när det gäller departementschefens syn på dessa problem. Det var bara en tendens som jag fann i någon mån ororande, och det var när statsrådet karakteriserade detta problem som begränsat. Vi har haft uppvaktningar inför utskottet, och jag har själv haft tillfälle att ta kontakt med branschorganisationer. Särskilt för de yrkesverksamma rörelseidkarna i storstäderna är detta icke ett begränsat problem utan ett mycket stort och allvarligt problem.
Herr talman! Jag skall inte polemisera vidare mot statsrådet i frågan om vilket system som är bäst — det som utskottet rekommenderar eller det som propositionen rekommenderar. Jag överlämnar det till kammarens bedömning. Jag har inte blivit övertygad om annat än att vårt ger det bästa skyddet. Jag glömde i mitt första anförande — eller rättare sagt, tiden räckte inte till — att säga några ord om besittningsskyddet för lokaler. Vi måste komma ihåg att vi har en valsituation med två skilda möjligheter. Den första gäller vilka bestämmelser vi skall ha under den närmaste övergångstiden, och den andra gäller besittningsskyddet på sikt. Beträffande det första fallet har jag redan tidigare utvecklat min ståndpunkt, nämligen att vi får ta det bästa av redan tillgängliga alternativ, dvs. hyresregleringslagens regler. I det andra fallet, när det gäller valet på sikt, säger socialdemokrater och moderater att vi inte behöver beställa någon utredning. I fjol sade justitieministern att man skulle se över den här frågan, men ett klenare resultat än det som redovisas i proposition 70 får man nog leta efter. Just med tanke på det framstår det som alldeles klart att det inte blir någon riktig utredning om inte riksdagen klart och otvetydigt beställer den, enligt förslaget i reservation nr 3. Regeringens argumentation har jag berört: Vänta bara så blir det balans på marknaden, då behöver vi inget bättre skydd för hyresgästerna. Jo, herr talman, även när vi i en framtid har fått någon sorts prisbalans behöver vi ett bättre besittningsskydd. Låt mig bara peka på en annan liknande situation, nämligen arrendatorns. Han har i sitt i många delar affärsmässiga förhållande till jordägaren fått ett direkt besittningsskydd. I den nya jordabalken infördes detta efter mönster från bostadshyrans område. Har sådana överväganden gjorts i den s.k. översynen? Jag tror inte det. Och finns det någon anledning att tro att Kungl. Maj:t presterar en riktig översyn utan att riksdagen begär det? Säkerligen inte. Reservationen 3 skulle tillföra regeringen det behövliga initiativet.
Herr talman! Statsrådet Lidbom har konstaterat att det i stort sett inte finns någon principiell skiljelinje i den här frågan. En avgörande principiell skillnad i förhållande till regeringens förslag finner vi i reservationen 2b av herr Engström där vpk föreslår att den hittillsvarande regleringen skall gälla. Det är en viktig principiell skillnad. Jag vill bara notera det för att inte förlänga debatten ytterligare. Vi anser att det först när de här fyra åren har gått kan vara tid att ta upp regleringen i dess helhet och se över hur läget verkligen är. Intill dess är det säkraste sättet att garantera dessa lokalhyresgäster trygghet att det nuvarande regleringssystemet förlängs.
Herr talman! Jag skall gärna honorera det senaste anförandet och erkänna att det är en stor principiell skillnad mellan det förslag som vpk står för och de linjer som de övriga partierna företräder, eftersom vpk vill behålla hyresregleringen i dess gamla form. Varken regeringen eller utskottet anser att det är någon lycklig väg. När det emellertid gäller hur lokalhyresgästerna skall ha det på sikt — direkt eller indirekt besittningsskydd — så är det klart att vi vid behov skall se över detta. Men nu är vi i dag i ett läge, då vi har begränsad erfarenhet sedan 1968 på en del håll i landet av ett indirekt besittningsskydd — erfarenheter som enligt hyresnämnderna själva är goda — och då partsorganisationerna på hyresmarknaden icke vill ha denna översyn nu i varje fall. Då är det kanske litet tidigt att göra denna översyn utan då skall man väl vänta litet. Jag ställer mig inte principiellt avvisande till att man en gång i framtiden ordentligt undersöker hur det här har fungerat. Slutligen vill jag säga till herr Ångström att det är alltid lätt att bli missförstådd, om man talar om ett begränsat problem, när ordet kan fattas i olika bemärkelser. Jag sade att problemet med lokalhyresgäster som har fått alltför höga hyror efter den 1 oktober 1972 är ett begränsat problem. Då menar jag naturligtvis i kvantitativ mening. Det är i en mycket liten del av det totala antalet fall som det har gått snett. Men det är naturligtvis inte ett begränsat problem i någon kvalitativ mening. För de människor som har råkat ut för de här bekymren och svårigheterna är det naturligtvis ett mycket stort och allvarligt problem. Men herr Ångström vet säkerligen också att det var precis det jag avsåg.

Herr talman! När man läser igenom utskottets betänkande och propositionen är det självklart att man gör den reflexionen beträffande båda förslagen att man skulle ha önskat att någonting bättre hade åstadkommits. Men nu gäller det ju att försöka få ut det bästa möjliga i den föreliggande situationen. Därför tror jag att det är realistiskt att säga att utskottets betänkande och herr Grebäcks reservation ändå ger en anvisning på möjligheterna att f. n. förändra problemet. Jag skall erkänna att jag personligen hade önskat att kunna gå med på även förslag i andra reservationer eftersom de tillmötesgår krav som jag har ställt. Men problemet i dag är ju märkligt. Det har talats om burar här i riksdagen, och någon har sagt att en ledamot av riksdagen eller en partigrupp har placerats i en bur. Det är farligt att använda sådana där tvivelaktiga klyschor i partisammanhang när det gäller ansvariga personer. Men när man ser en av reservationerna skulle man vilja fråga: Var har socialdemokraterna i utskottet placerats nu? Har de kommit in i den buren helt och fullt och börjar det inte bli så trångt att man får lov att flytta ut någon? Statsrådet Lidbom har här talat teoretiskt, och det låter väldigt vackert när man kan konstruera teoretiska bilder. Men, herr statsråd, nu gäller det inte konstruktionen, utan nu gäller det att komma till rätta med ekonomiska besvärligheter för stora grupper av svenska medborgare. Det gäller hela hyresmarknaden, och dit hör även lokaler.

Statsrådet säger att man kommer att få godta mycket kraftiga hyreshöjningar. Låt mig då fråga: Är regeringen eller reservanterna villiga att säga åt låglönegrupperna att de skall ta ut en likartad lönehöjning på den allmänna arbetsmarknaden som den höjning dessa fastighetsägare tar ut i detta sammanhang? Är man så lycklig att man tillhör höglönegrupperna spelar det mindre roll, men inte minst de människor som behöver en lokal ställs här i en ohållbar situation. Det har också talats om skatter i detta sammanhang. Vore det på något sätt rimligt att höja skatterna med 500 procent på en gång? Det är vad som sker på lokalmarknaden. Bara några stenkast härifrån finns det en lokal, vars hyra höjs från 135 000 till en halv miljon kronor. Någon bit härifrån finns det en hantverkare, som för närvarande har en hyra på 2 850 kronor. Han har haft den lokalen i ungefär 30 år. Ingenting har gjorts åt den. Nu skall den kosta 11 000 kronor.

Det hela är mycket illa genomtänkt, och man undrar vilka det är som tjänar på propositionens förslag. Det talas om 1971 års beslut och vad som låg bakom det. Men det har ju visat sig att det var ett teoretiskt resonemang, fjärran från verkligheten. Hur vi än månde resonera här, måste vi komma fram till att det som utskottet föreslår icke kan fungera så dåligt som det de s.k. sakkunniga presterat i sammanhanget. Jag tycker verkligen att det är något av en cynism när man anser att hyreshöjningar på mellan 100 och 500 procent skall godtas. Det är orimligt. Sedan är det något som jag funderat över: Hur kan det komma sig att icke socialdepartementet har kvar dessa frågor? När Gustav Möller verkade här i riksdagen och annorstädes höll han kontakt med människorna ute i bygderna. Han hade upplevt de sociala problem som förelåg i fråga om bostäder m.m. Vad sker i dag? Nu har vi hamnat i en situation där klyftan mellan högoch låglönegrupperna ständigt växer. Tänk om vi till hösten fick lönekrav på omkring 100 procent, vilket är vad som behövs om vi skall fortsätta den här dansen — ja, då skulle vi få höra vilken melodi man började sjunga! Vi kan möjligen få se att några höglönegrupper får en höjning på 50 å 60 procent, det gjorde vi ju efter det förra valet, men skall vi verkligen fortsätta med den dansen och vad fick de lågavlönade? Jag har i min motion 1695 försökt att motivera varför jag har velat ta upp dessa frågor till diskussion, och även om det hade varit bra att få in den motiveringen i kammarens protokoll skall jag nöja mig med att hänvisa till motionen. Där har jag försökt ange de svårigheter vi möter på detta område. Här har det nu sagts att vi bara skall ”dämpa stöten”, men vi skall vara försiktiga med att sänka beloppen i de hyror som fastighetsägarna nu kommer att tilltvinga sig. Men har man aldrig på ansvarigt håll tänkt på att redan den äldre lagstiftningen syftade till att söka skydda allmänheten mot ocker? Här är det en utveckling på gång som tangerar ocker. Och om inte de ansvariga myndigheterna kan skydda människorna mot ocker hamnar vi i en situation, där vi lösgör krafter i samhället som vi skall be Gud bevara oss för. I justitiedepartementet vet man givetvis vad som ligger i ordet ocker; det är ju ingen konst att inse det. Men här har jag ett kontrakt från ett stort börsnoterat fastighetsföretag, och jag måste säga att det är helt orimligt att ett sådant bolag skall få tjäna många miljoner på den förestående hyreshöjningen.

Dessa bolag har nämligen delat upp Stockholm i olika gatuområden, där man fastställer hyrorna utan att ta några som helst affärsmässiga hänsyn. Många lokalhyresgäster har lika stora eller ännu större problem än många bostadshyresgäster, eftersom de i regel är bundna till den plats där de en gång har öppnat sin lilla verkstadseller affärsrörelse. De kan inte flytta den verksamheten. Och då frågar jag om samhället verkligen skall medverka till den utveckling som nu är på gång? Professor Cassel — han var inte socialdemokrat men han har skrivit om socialekonomi — ansåg att om man skulle socialisera något, så var det bostäder och lokaler, därför att de har så väsentlig betydelse. Här faller man bara undan och anför teoretiska resonemang utan någon som helst betydelse. Det skulle vara intressant att till protokollet få läsa in de olika hyror som bolagen begär.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

Det är inte bara lokalerna som kommit i farozonen. Det är lika orimligt att tusentals lägenheter står tomma. Vi tvingar folk att flytta in i enoch tvårumslägenheter därför att de inte har någon som helst möjlighet att klara hyrorna. Det vore väl då rimligt att man åtminstone utnyttjade de möjligheter som civilutskottet anvisar i sitt betänkande. För en som i många år varit aktiv socialdemokrat känns det olustigt att reservationen placerar partiet på ett ställe där vi brukar klandra andra för att sitta, ligga eller vad de nu må göra. Det är verkligen otrevligt. Det kanhända är farligt att låta klyftan mellan höglönegrupper och låglönegrupper växa i stället för att minska. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i punkterna 1 och 2 och till reservation 3 av herr Grebäck m.fl.
Herr talman! I ett interpellationssvar i april i år sade statsrådet Lidbom: ”En anpassning av lokalhyrorna till marknadsläget är i och för sig önskvärd.” Jag vill inleda med att ansluta mig till denna principiella uppfattning. Men vad är marknadsläget? Är det den lilla nationalekonomiska läroboksmodellen med snabbt anpassade utbud och efterfrågan som gäller också på hyresmarknaden för lokaler? Givetvis inte. Här har vi att göra med en hel serie monopolsituationer. ”Det är” — för att fortsätta citera statsrådet Lidbom — ”beklagligt att fastighetsägarna på sina håll inte tycks genomföra den anpassningen till marknadsmässiga hyror så försiktigt som man hade anledning att förvänta sig — — —.” Det är beklagligt. Javisst. Men är det förvånande? Nej, inte alls. Det är tvärtom så att vinstföretagen givetvis under en reglering tror att marknadsnivån ligger skyhögt över den reglerade nivån och därför när regleringen upphör kräver hyror enligt sina förväntningar. Den osäkerhetsmarginal som finns ser de givetvis ur sin synvinkel och lägger sig i den övre kanten av den. I den teoretiskt fria hyresmarknaden skulle nu hyresgästerna ha sagt ”Nej tack” efter kallt affärsmässiga överväganden, och så hade vi fått en marknadsmässig hyresnivå. Men hyresgästen i en mindre lokal, en småföretagare i service, har helt enkelt inte möjlighet att göra ett sådant övervägande. För honom är det bara inte möjligt att flytta värdena till en annan verksamhet. Han sitter där han sitter med sitt lager och en kundkrets som inte är flyttbar. Han kan ofta inte byta verksamhet; han är kanske för gammal och han har kanske för litet kapital. Hans val måste ske i desperation och inte i en förhandling mellan jämnstarka affärsintressen, och — väl att märka — i den situationen har han ingen hjälp av propositionsförslaget. Först om han och hyresvärden kan enas och det blir ett avtal får lokalhyresgästen en temporär lindring av den börda han tagit på sig. Det är gott och väl om man bara tänker på den kortfristiga möjligheten att överleva morgondagen. Men hur är det på längre sikt för den som ännu inte har gjort upp? Det kan ligga en inte föraktligt fara i att hyresgästen gör alltför lättvindiga bedömningar och därmed bidrar till att skapa en ännu högre marknadsnivå. Marknadsnivån är i viss mån beroende av parternas styrka vid förhandlingsbordet. Jag har uppfattat herr Lundbergs inlägg så att han liksom vi andra har hänvisat till förhandlingarna om lokalhyror och där kunnat påvisa det övertag som hyresvärden har. Det ansvaret måste vi besinna, eftersom parterna inte är jämnställda vid förhandlingsbordet. Att vi fortfarande befinner oss i en bristsituation i många områden är väl alldeles klart. En enhällig riksdag har nyligen t.o.m. bekräftat behovet av ytterligare lokaler i äldre områden och gett möjlighet till statligt stöd för att få sådana. Den statliga bostadsoch hyrespolitiken måste föras med konsekvens om vi skall uppnå några mål. Såvitt jag har förstått är det därför konsekvent att — som utskottet har gjort — försöka förverkliga servicemålet också på hyressidan. Det är en handlingslinje som tjänat inte bara lokalinnehavarna utan också deras kunder. När jag och mina partikamrater, fru Eriksson i Stockholm och herr Henrikson, väckte motionen 1694 var det självfallet mot bakgrunden av de bedömningar som jag nyss redogjort för. Men det kan vara ännu lättare att komma till samma slutsats redan på de grunder som propositionen anger. Vi kunde notera två uttalanden i propositionen, det ena att det ännu är för tidigt att fälla något slutgiltigt omdöme om avvecklingen, det andra att det av tidsskäl inte gått att genomföra en ordentlig enkätundersökning. Redan på dessa grunder sade vi oss följande: om nu alla har den uppfattningen att vi befinner oss i ett ovisshetsläge, följer redan därav att vi måste välja det alternativ som för de minsta riskerna med sig. Vidare måste vi ge regeringen den tid som nu uppenbarligen har saknats för att förbättra informationen så mycket som möjligt. Slutsatsen därav tycker jag är klar: vi måste bibehålla ett system, som ger hyresgästen rätt att få hyran prövad före avtalet och som ger honom ett fullgott besittningsskydd. Eftersom marknaden är splittrad, behöver vi inte ett bashyressystem, utan det räcker med ett system av den 6 §-typ som hyresnämnderna är bekanta med. Det behövs vidare en erinran om att prövningen i hyresnämnden skall utgå också från den reglerade hyran. Det är i alla fall ett övergångssystem vi diskuterar. 1974 får vi ta upp frågan på nytt, och då bör vi ha fått ett bra material från hyresnämnderna. Framför allt: Har vi varit för pessimistiska, är ingen skada skedd. Har vi däremot varit för optimistiska, får vi lida av det i många år, och några får kanske hela sin existens raserad. Bara en kommentar till vad som sägs i propositionen om hyresgästorganisationernas inställning. Man kan därav få intrycket att hyresgäströrelsen inte hyser några farhågor för utvecklingen. Det framgår dock av referatet — och det har ju bekräftats här av statsrådet Lidbom — att riksförbundet inte har accepterat utvecklingen i storstäderna. I civilutskottet har vi vid direkta föredragningar fått belyst de stockholmska hyresgästföreningarnas mycket kritiska syn och erfarit att de för sin del inte kan godta ett upptrappningssystem av propositionens modell. För att undanröja alla missförstånd vill jag slutligen framhålla att utskottets ställningstagande inte innebär att vi vill ha kvar en hyresreglering för regleringens egen skull. Vi är helt eniga om att den har givit vissa företag helt oberättigade konkurrensfördelar och en inte acceptabel grå lokalmarknad.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

Herr talman! Jag kanske först bör påpeka att mitt anförande berör lagutskottets betänkande nr 17, som ju skall debatteras samtidigt med civilutskottets betänkande.

Bakgrunden till det var, att det i hyrestvister skulle vara ett — i förhållande till andra civilrättsliga tvister — snabbt och billigt förfarande, som skulle kunna koncentreras till två instanser, i första hand till hyresnämnden och därefter — om part inte var nöjd med dess avgörande — till en domstolsprövning i allmän underrätt. När dessa regler överfördes till jordabalken från den 1 januari 1972 skedde tydligen, i samband med en formell ändring av stadgandet, ett misstag i kanslihuset — kanske ett olycksfall i arbetet; något som naturligtvis kan drabba envar — så att något formellt hinder inte längre kom att stadgas beträffande fullföljd av talan mot underrätts dom när det gällde prövning av förstagångshyra. Detta vill den nu föreliggande propositionen rätta till, och jag nämner det för att markera att reservationen inte vänder sig mot denna redaktionella jämkning av bestämmelserna. Reservationen gäller i stället sakfrågan, om det kan vara rimligt att talan inte skall få föras mot underrättens, dvs. numera fastighetsdomstolens, avgörande av hyresvillkor i de fall jag nyss har nämnt. Den hälft av utskottet, som är reservanter, hävdar, i motsats till den hälft, som har blivit majoritet, att övervägande skäl talar för att fullföljdsbegränsningen hävs, så att talan i vart fall kan föras till en instans över fastighetsdomstolen. Skälen härtill är, herr talman, i korthet följande: 1. Genom att fastighetsdomstolarna nu är sista instans i de aktuella målen finns det en uppenbar risk för att olika praxis utvecklar sig i olika delar av landet, och det finns enligt vad vi har kunnat erfara vid utskottets behandling av motionen, i praktiken redan tendenser till det. Det är utomordentligt betänkligt om principerna för fastställandet av hyrorna varierar mellan olika domstolar i olika delar av landet. 2. Det har enligt vad jag har erfarit framställts önskemål från båda de parter som figurerar i hyresmålen — fastighetsägarna och hyresgästerna — om att talan mot fastighetsdomstols dom borde få föras. Eftersom själva principen om möjlighet att föra talan i högre instans mot avgöranden av underrätter är fast förankrad i vårt rättssystem, borde det föreligga mycket starka skäl för att man i några speciella fall skall göra undantag från den principen. Några sådana skäl kan inte anses föreligga i detta fall. 3. De hittills avgjorda målen har enligt vad utskottet kunnat konstatera inte varit av den enkla beskaffenhet som enligt departementschefen var ett av skälen för fullföljdsbegränsningen. Både utskottsmajoritet och reservanter är överens om att anse de mål utskottet har tagit del av som omfattande och komplicerade. 4. Önskemålet om ett snabbt och billigt förfarande kan tillgodoses även om målen får fullföljas till högre instans. Om målen skulle föras till hovrätt kan kravet på snabbhet tillgodoses genom att målen görs till förtursmål. Kostnadsaspekten är i och för sig väsentlig, men den får mindre betydelse när den rättshjälpsreform har trätt i kraft om vilken kammaren fattade beslut för ett par dagar sedan. Enligt min mening talar entydiga skäl för att den nu rådande fullföljdsbegränsningen hävs. Det bör då ankomma på Kungl. Maj:t att närmare överväga till vilken instans fullföljden skall ske; om den skall ske till våra hovrätter eller om det skall skapas någon annan överinstans, t.ex. en fastighetsöverdomstol. Enligt min mening skulle nog det smidigaste och snabbaste sättet nås, om talan fördes till hovrätt, men jag vill inte fördenskull direkt underkänna de skäl som kan anses tala för en annan lösning. Eftersom olika alternativ här kan komma i fråga, anser reservanterna att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att låta närmare utreda denna fråga. Det väsentliga är emellertid att inskränkningarna i rätten till själva fullföljden mot fastighetsdomstols dom upphävs. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 17 behandlas dels propositionen 70 angående vissa ändringar i jordabalken, dels den under allmänna motionstiden väckta motionen 929 av herr Winberg, i vilken yrkas att riksdagen skall besluta ändra bestämmelserna i jordabalken så att talan får föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om fastställande av hyresvillkor. Om propositionen förelåg enighet i utskottet, medan det däremot ej var möjligt att uppnå samma enighet när det gällde motionen, vilket ledde till en reservation i utskottet, bakom vilken bl.a. de tre centerpartiledamöterna står. En fastighetsdomstol finns numera i varje län, och enligt gällande lag kan fastighetsdomstols utslag i mål angående hyresvillkor ej överklagas till högre instans, medan däremot frågor om förlängning av hyresavtal kan fullföljas hos hovrätt. Enligt hyreslagstiftningssakkunnigas år 1966 avlämnade förslag borde från rättssäkerhetssynpunkt och av hänsyn till behovet av enhetlig rättstillämpning det vara angeläget att alla hyresmål kunde fullföljas till hovrätt, men med hänsyn till angelägenheten av att hyressättningsmålen bringades till snabbt avgörande föreslog de sakkunniga en begränsning av rätten att föra talan mot hovrättens avgörande i sådana mål. Åtskilliga remissinstanser, bland dem hyresrådet, avstyrkte förslaget om begränsning av fullföljdsrätten. Departementschefen föreslog dock begränsning av fullföljdsrätten, bl.a. på grund av betydelsen av snabba avgöranden i hyrestvister och på grund av att målen ansågs enkla. Lagrådet avstyrkte den föreslagna fullföljdsbegränsningen och angav bl.a. att läget starkt talade för att möjlighet till fullföljd till hovrätt borde finnas. Efter delade meningar i utskottet och i riksdagen genomfördes den nuvarande lagstiftningen, som innebär begränsningar i fullföljdsrätten. Med anledning av herr Winbergs motion om införande av en fullföljdsrätt har Sveriges fastighetsägareförbund i skrivelse till lagutskottet tillstyrkt motionen, bl.a. mot bakgrund av att förbundet funnit att principerna för att fastställa bruksvärdeshyrorna varierar högst väsentligt i olika underrätter. Förbundet exemplifierar med några rättsfall, vilka även granskats av utskottets sekretariat. Utskottsmajoriteten delar Fastighetsägareförbundets åsikt att det skulle vara betänkligt, om principerna för fastställande av bruksvärdeshyror skulle komma att högst väsentligt variera i olika fastighetsdomstolar. Utskottet säger, att det inte håller för osannolikt att utvecklingen så småningom kommer att leda till behov av en vidgad fullföljdsrätt, men majoriteten vill trots detta ändå avslå herr Winbergs motion. Vi reservanter anser det väsentligt att det skapas garantier för en enhetlig rättstillämpning vid fastställande av hyresvillkor. Vi delar alltså lagrådets uppfattning från 1967, liksom de synpunkter som framförts både i motionen och i Fastighetsägareförbundets skrivelse. De skäl som departementschefen anförde år 1967 för begränsning av fullföljdsrätten anser vi nu inte tillräckligt tungt vägande, särskilt som, vilket även utskottsmajoriteten anför, målen om fastställande av förstagångshyror inte varit av den enkla beskaffenhet som man då antog utan tvärtom varit mycket omfattande och komplicerade. Det är en viktig del av rättstryggheten att veta att man kan få en fråga prövad i högre instans. Vi tar ej ställning till frågan om hovrätterna skall vara sista instans eller om en särskild fastighetsöverdomstol bör inrättas. I april i år tillkallades dels sakkunniga för utredning om hovrätternas organisation, dels en sakkunnig för utredning om överinstans till fastighetsdomstol. Vi anser därför att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att närmare pröva frågan hur fullföljd i dessa mål skall ske. Vi reservanter följer alltså inte helt motionens yrkande men vi anser att redan nu tillräckliga erfarenheter har vunnits för att riksdagen skall ha anledning att ge Kungl. Maj:t till känna vad vi reservanter anfört om just lämpligheten av rätt till fullföljd mot fastighetsdomstols dom. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid lagutskottets betänkande nr 17 fogade reservationen av herr Svanström m.fl.

Herr talman! Som de två föregående talarna påpekat har vi i lagutskottet varit eniga när det gällt att ta ställning till propositionen 70, däremot inte när det gällt motionen 929 av herr Winberg. Jag skall med några ord uppehålla mig vid den reservation som är föranledd av herr Winbergs motion. När nu gällande bestämmelser på det här området antogs var det i stort sett följande skäl som gjorde att man ville begränsa fullföljdsrätten. För det första skulle man göra en tidsvinst. För det andra var det kostnaderna — som herr Winberg också har påpekat — och att ärendena var av enkel beskaffenhet. Genom att införa en enda rätt i varje län — det är numera fastighetsdomstolarna — ansågs det att man skulle få en viss enhetlighet i praxis. Om vi ser på det material som i dag finns för att bedöma utvecklingen under den tid som dessa bestämmelser har gällt så finner vi, som redan har påpekats här, att det här med enkelheten i förfarandet inte riktigt stämmer överens med verkligheten, i varje fall inte i de två mål utskottet haft möjlighet att ta del av. Dessa har knappast varit av den karaktären att man kan betrakta dem som enkla. Vi har också spårat en viss tendens till att praxis inte blivit likartad. Det har gjort att även utskottsmajoriteten har sett ganska allvarligt på det här och å ena sidan sagt sig att något kanske bör göras. Men å andra sidan har vi också sagt oss att erfarenheterna är alltför ringa för att vi i dag skulle ta en definitiv ställning till frågan. Vi vill avvakta och se den framtida utvecklingen. Reservanterna har fört fram tanken att man skulle lösa frågan om enhetlig praxis genom fullföljdsrätt till hovrätterna. På den punkten är utskottsmajoriteten tveksam, därför att det skulle fortfarande leda till att vi fick sex olika överrätter som kunde utbilda var sin praxis. Man löser således inte problemet genom fullföljdsrätt till hovrätt. Vi har inom utskottet varit medvetna om att Kungl. Maj:t har tillsatt en utredningsman för att utreda frågan om en överinstans när det gäller hyresmålen. Avsikten är väl att han skall undersöka möjligheterna att komma med förslag om eventuell fastighetsöverdomstol. Skulle utredningsarbetet leda fram till att man beslutar sig för att inrätta en fastighetsöverdomstol anser utskottsmajoriteten att betänkligheterna mot en utvidgning av fullföljdsrätten är mindre och att man då kanske bör pröva frågan. Det är mot den bakgrunden som vi har avstyrkt motionen 929. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande nr 17.
Herr talman! Låt mig bara med anledning av herr Hammarbergs anförande konstatera att det inte har rått några delade meningar i utskottet om de fyra punkter jag tog upp i mitt förra anförande. Herr Hammarberg har instämt i eller i varje fall inte bestritt de argument jag nyss förde fram. Vi skiljer oss alltså bara i fråga om slutsatserna. När herr Hammarberg ansåg att det inte är någon garanti för enhetlig praxis även om hovrätterna blir slutinstans så vill jag säga att det är en väsentlig skillnad om sex hovrätter har det slutliga avgörandet i stället för ett 2S5-tal fastighetsdomstolar. Jag vill påpeka att hovrätternas ur rättstillämpningssynpunkt mer intressanta avgöranden publiceras på ett helt annat sätt än underrätternas. Får jag slutligen bara säga att vad som för mig och jag tror även för reservanterna i övrigt är det väsentliga här är just att vi skall nå en enhetlig rättstillämpning. Ett av kriterierna på rättssäkerhet är ju att lika fall skall behandlas lika.
Herr talman! Låt mig komplettera herr Winbergs inlägg med att säga att vi har en enhetlig uppfattning även på en annan punkt, nämligen att varken utskottsmajoriteten eller reservanterna är för dagen beredda att göra någon ändring. Därför tycker vi från utskottsmajoritetens sida att det är förnuftigare att invänta det pågående utredningsarbetet.

Herr talman! Under de år socialdemokraterna suttit i regeringsställning — och det är under flera decennier — har rättesnöret för deras politik varit, enligt vad de själva deklarerat, den fulla sysselsättningen. ”Den fulla sysselsättningen ger vi inte avkall på”, har man sagt. Viljan härvidlag tror jag inte att man skall ställa i tvivelsmål. Men nu är politik inte endast att vilja, det är framför allt att handla och att handla rätt. Den ekonomiska högkonjunkturen, som var rådande under snart sagt hela efterkrigstiden, gav givetvis stark näring åt teorierna om en i stort sett krisfri och stabil kapitalism. Man måste då bortse från den omfattande dolda arbetslösheten och från att hela bygder lades öde genom folkförflyttning till de platser där industrierna behövde arbetskraften. Kapitalismen kan dock aldrig göras krisfri eller stabil. Det samhälleliga stödet åt de privata företagen blev allt större och mer mångfasetterat allteftersom åren gick. Riksdagsbesluten i denna riktning blev allt fler och kom snabbare än tidigare. Hur starkt det samhälleliga ekonomiska stödet än blev till storkapitalet, blev ändå arbetslösheten ett faktum. Det var inte endast Norrland det gällde. Och så föddes det helt nya uttrycket ”rådrum”. Vi måste skapa ”rådrum”, sades det. I vissa fall ”förlängt rådrum” eller också ”ökat rådrum”. Nu senast gäller det regeringspropositionen nr 64 och inrikesutskottets betänkande nr 12 i anledning av denna proposition. Även nu gäller det att skapa ”ökat rådrum”. Denna gång gäller det statligt ekonomiskt stöd i form av bidrag till lönekostnaderna i företag, som gått i konkurs eller tvingats träda i likvidation enligt aktiebolagslagen, för att temporärt hålla driften i gång. Det sägs i propositionen att på detta sätt skall tid vinnas för att omplacera anställda, rekonstruera företaget eller försälja detsamma. Det är under en begränsad tid bidraget skall utgå, i princip under sex månader. Medelsbehovet uppskattar departementschefen till 5 miljoner kronor, och beloppet beräknas motsvara kostnaden för att sysselsätta 1000 personer under sex månader. Det anges vara ett försök som skall göras under det kommande budgetåret. Åtgärderna skall alltså sättas in i dessa konkursdrabbade företag först sedan den ekonomiska situationen blivit ohållbar. Dylika åtgärder kan knappast öka de anställdas trygghet någon längre tid eller öka möjligheterna att påverka deras situation. Riktlinjerna verkar minst sagt diskutabla. Att avkräva företaget information så långt i förväg att det s.k. rådrummet vinnes diskuteras inte. Ändå uppkommer en dylik situation för ett företag som det här är fråga om inte som en blixt från klar himmel. Säkerligen har företaget svårigheter rätt lång tid och kan räkna med den situation som det talas om i propositionen. Att företag skulle ha någon skyldighet gentemot de anställda tycks inte vara någon rättsprincip som spelat in vid förslagets utformning. Har ett företag hamnat i konkurs eller likvidationstillstånd, beror detta nästan aldrig på plötsligt inträffande faktorer. Situationen kan säkerligen förutses under en längre tid i förväg än som omfattas av nu gällande varselregler. Vad som skulle behövas var ju skärpta varselregler och en utökad redovisningsskyldighet för företagen. Fördelen skulle då bli att det ”rådrummet” inträder på ett tidigare stadium i företagets ogynnsamma utveckling. Detta ”rådrum” skall enligt propositionen inträda efter att staten gått in med sitt ekonomiska understöd. Då är givetvis företagets situation betydligt bekymmersammare än tidigare. Men en förlängd varseltid bör givetvis kombineras med ekonomiska skyldigheter från företaget mot de anställda. Principen bör enligt vår mening vara att företaget skall bära de ekonomiska konsekvenserna, inte att dessa skall övervältras på de anställda eller skattebetalarna. En förlängd varseltid skulle säkerligen kunna åstadkommas, om det gällde betalningsskyldighet för företaget. Här gäller det ju företagarnas ansvar och skyldigheter mot de anställda. Efter vad jag här har anfört, herr talman, anser jag att det föreligger fullgoda skäl för ett bifall till vår partimotion nr 1620, och jag yrkar därför bifall till den reservation som jag fogat till inrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Redan den 24 mars, då vi här i kammaren diskuterade arbetsmarknadsanslag, anmälde jag i ett anförande min avsikt att vid ett senare tillfälle återkomma med några synpunkter på den konkurrensfilosofi som vägleder vissa storföretag. Jag framhöll att jag utifrån min liberala grundsyn har svårt att förlika mig med storfinansbudet ”död åt konkurrenten”, eftersom inte bara medtävlaren, dvs. den konkurrent som skall avlivas, ofta ljuter en kvalfull död utan också dennes personal i vissa lägen kan komma att skadas på ett otillbörligt sätt. Att vår näringsfrihetspolitik är en smula antikverad i vissa avseenden tillät jag mig också att säga. Då nu propositionen 64 föreligger, anser jag, herr talman, att det lämpliga tillfället har kommit. Nu vill jag genast framhålla, att jag ingalunda ogillar konkurrens. Tvärtom. Jag anser att konkurrens är utomordentligt stimulerande, när den bedrivs på lika och rättvisa villkor, och jag vill gärna, särskilt sedan jag lyssnat till herr Lorentzon, tillägga att det är konkurrensens förhandenvaro i de liberala länderna som gjort och gör levnadsförhållandena i väst så oändligt överlägsna dem som medborgarna i länder med renodlat socialistiska regimer får hålla till godo med. Men då avser jag den konkurrens som har ett konstruktivt syfte och alltså tar sikte på att skapa förutsättningar för ökad avkastning på satsat kapital och av gjorda arbetsinsatser genom ökad effektivitet eller genom erbjudande om bättre service och undan för undan bättre och mer avancerade produkter. Emellertid kan man inte alltid använda beteckningen ”konstruktiv” om den typ av konkurrens som bedrives genom ett förvärv av marknadsandelar i kraft av enbart ekonomisk överlägsenhet, och det omdömet gäller oavsett huruvida det är fråga om samhällsägda företag eller privata. En sådan konkurrens kan få rent negativa konsekvenser för konsumenterna både genom att den i och för sig är ägnad att motverka innovationer och därför att den tämligen säkert leder till stegrade priser. Rent förkastlig finner jag den konkurrens som syftar till sådan åtkomst av marknadsandelar när den öppet och ogenerat bedrives genom köp av konkurrenten för nedläggning av dennes verksamhet. Jag har själv en gång av ett mycket kapitalstarkt företag fått ett erbjudande om ett sådant köp, och jag känner mig oförhindrad att säga att de metoder som kommer till användning i dylika sammanhang inte är särskilt snygga och att de vittnar om en betydande cynism i de kretsar som tillämpar dem. Respekten för rent mänskliga värden saknas tyvärr ofta, vilket inte hindrar att många — inte alla — koncernchefer uttalar sig som om de anställdas väl och ve vore en verkligt angelägen huvudfråga för dem. För bara ungefär ett år sedan, herr talman, inträffade det i en Smålandsstad att ett gammalt familjeföretag, en mekanisk verkstad, helt oväntat såldes till en konkurrerande stor koncern. I det sammanhanget uttalades det offentligt från köparsidan att förvärvet skedde i syfte att lägga ned rörelsen. För att det hela skulle se litet aptitligare ut gjordes vissa erbjudanden till de anställda om jobb på en helt annan ort, och man erbjöd sig att överta vissa lokaliteter m.m. Men sådana erbjudanden saknar i realiteten värde för personalen, och det har den som gör erbjudandet i regel fullt klart för sig. Om risk hade funnits för att de anställda i någon större omfattning skulle godta erbjudandena om sysselsättning på annan ort, hade kanske erbjudandet uteblivit. Visserligen vet jag att bl.a. herr Sträng anser det fullt naturligt att man byter yrke och boendeplats fem sex gånger under sitt liv, men den som konfronteras med den filosofin i verkligheten lär inte dela uppfattningen. Som jag många gånger tidigare framhållit också här förhåller det sig tvärtom så, att människor som regel vill stanna kvar på den ort där de bor, där de har sina rötter. Min motion 1621 har till syfte att fästa uppmärksamheten på att det inte bara är sådana löntagare, vilka mister jobbet på grund av arbetsgivarens ekonomiska svårigheter, som samhället bör visa omsorg om. Också de som blir friställda på grund av en nedläggning, som kanske bedöms som ekonomiskt rationell, upplever sin situation som något bittert och borde kunna räkna på samhällets stöd i samma omfattning som då man ännu talade om den fulla sysselsättningen som en realitet. Jag är alltså inte ute i syfte att motarbeta den nu aktuella propositionen, som jag dock tycker är i magraste och fantasilösaste laget även för att vara ett slags provisorium. Det stöd som här föreslås ter sig dessutom generande litet, om man betänker att regeringen samtidigt förordar en väldig höjning av företagens kostnader. Arbetsgivaravgifterna kommer ju att åderlåta företagen på miljardbelopp. Utskottet säger att min motion innefattar förslag som går långt utanför de av departementschefen uppdragna riktlinjerna. Det må så vara, men om man verkligen vill komplettera ett förslag måste man gå utanför ramarna. Jag har på känn att utskottet helst skulle ha önskat avfärda mitt förslag som helt orealistiskt men att man samtidigt haft en viss intuition. Resultatet har blivit en blandning av avslag och hänvisning till en mer eller mindre näraliggande framtid. Personligen är jag övertygad om nödvändigheten av en sådan möjlighet för samhället att intervenera som jag rekommenderat i motionen, inte minst med tanke på att utländska företag för att komma åt marknadsandelar kan tänkas i större omfattning köpa upp och lägga ned svenska företag. Utskottets invänd ning att köparen i sådana fall endast sällan tillkännager sin nedläggningsavsikt är väl lika riktig som naiv. Självklart måste samhällets interventionsrätt vid nedläggning utsträckas i tiden och inte begränsas till själva överlåtelsetillfället. Jag är förvissad om att detta ärende snart är tillbaka — kanske i socialdemokratisk tappning — även om det nu tillfälligt avföres från dagordningen. Den slutsatsen drar jag bl.a. efter att ha läst en artikel i tidningen Metallarbetaren, i vilken den tidigare nämnda transaktionen i Småland starkt kritiseras.

Det grundläggande resonemanget i Metallarbetarens artikel ger dock vid handen, att man har anledning räkna med en förändrad socialdemokratisk inställning till konkurrenslagstiftningen, som nu i huvudsak handlar om skydd för konsumenten och om otillbörliga konkurrensmetoder men i alltför ringa om ens någon grad är inriktad på att bryta monopolen. Herr talman! Väl medveten om att ett genomförande av intentionerna i motionen kräver omfattande förberedelser har jag svårt att förstå utskottets slutsats, dvs. att de erforderliga utredningarna inte nu kan förordas. Emellertid inser jag att tiden inte ät mogen här i kammaren, och jag avstår därför från att yrka bifall till motionen och bidar min tid.

Herr talman! Arbetsmarknadsstyrelsen har ett stort register av åtgärder att vidta vid företagsnedläggningar för att trygga förhållandena för de anställda. De är så kända för kammarens ledamöter att det inte finns någon anledning för mig att upprepa dem här. Ett problem har emellertid varit att få tillräcklig tid vid en företagsnedläggning för att göra en reorganisation eller vidta andra åtgärder som kan vara behövliga. I den föreliggande propositionen föreslås i korthet att rådrummet skall förlängas genom statligt stöd i form av bidrag för att fortsätta driften vid företag som gått i konkurs eller tvingats i likvidation. Bidraget skall kunna utgå endast under begränsad tid, det blir också begränsat till sin storlek och vissa andra begränsningar anknutna till den ATP-grundande inkomsten. I rena undantagsfall kan det också förekomma företagsarrende. Förslaget avser en försöksverksamhet under det kommande budgetåret och finansieras genom att man flyttar om medel från annan AMS-verksamhet till den verksamhet som här föreslås. Det innebär således inte någon uppräkning av AMS-anslaget. Hittills utförda försök visar att dagsverkskostnaden vid företagsarrende ligger avsevärt under andra dagsverkskostnader. Exempelvis låg vid det företagsarrende man hade vid Flygsfors-Målerås dagsverkskostnaden på 66:50 kronor, medan det vid byggande av allmänna vägar ligger på 470 kronor. han nyss redogjorde för — upp frågan om statlig förköpsrätt för att förebygga vissa företagsnedläggelser. Han tänker sig att den förköpsrätten skulle kunna utnyttjas när ett företag avser att köpa upp ett konkurrentföretag för att omedelbart lägga ned det; jag förmodar att han hade det Växjöfall i tankarna som tidigare har varit uppe i kammaren. Men hans förslag är behäftat med den svagheten att man inte vet i förväg om konkurrenten köper företaget för att lägga ned eller för att behålla det. Det är mycket sällan avsikten deklareras, och om vi stiftar en lag på det här området kommer man väl aldrig att omtala sin verkliga avsikt, utan vi ställs inför fullbordat faktum. Man kanske kan tillägga att det här är en anmärkningsvärt ovanlig motion från en borgerlig ledamot. Vi tycker det är bra om oppositionen är med på noterna, om det skulle bli behövligt med en lagstiftning. Utskottet har diskuterat just den fråga som herr Levin tog upp, nämligen de multinationella företagen. Det kan finnas anledning att återkomma till den, men den måste i så fall föregås av någon form av utredning. Av den anledningen är utskottet i dag inte berett att tillstyrka herr Levins förslag utan yrkar avslag på motionen 1621. Kommunisterna motsätter sig en lösning enligt propositionens förslag med olika motiveringar, anförda dels i motionen, dels i reservationen. De finner att propositionens förslag om statligt stöd är orimligt och principiellt förkastligt, men jag kan försäkra kammarens ledamöter, inklusive herr Lorentzon, att gladbruksjobbarna nere i Flygsfors och Målerås har en helt annan uppfattning om detta. Jag har varit där vid flera tillfällen, och jag vet att man tycker att det var en utomordentligt bra lösning. Jag skall återkomma litet till orsakerna till det. Det är naturligtvis utomordentligt viktigt att de anställda får en ekonomisk gottgörelse vid nedläggning av ett företag, och det är möjligt att det så småningom blir en lagstiftning angående varseltid och måhända även uppsägningstid och därmed sammanhängande ersättningar. Men först finns enligt utskottets uppfattning anledning att avvakta den arbetsgrupp som arbetsmarknadens parter har tillsatt och som arbetar med de här frågorna. Vidare anser utskottet att det finns anledning att avvakta den Åmanska utredningen angående anställningstrygghet, där alla de här frågorna kommer upp. Intill dess menar vi i utskottet att det skall förekomma en försöksverksamhet av det slag som föreslås i propositionen. De fackliga organisationerna och de anställda är involverade i den försöksverksamheten, fastän kommunisterna säger någonting annat. I reservationen tar herr Lorentzon upp ett annat förslag än det som framfördes i motionen från hans parti. Det har följaktligen inte kunnat behandlas i utskottet. Herr Lorentzon föreslår ett kollektivt avgiftssystem för arbetsgivarna, varmed man vid behov skulle finansiera den utbetalning av lön som det kan bli fråga om. Han vill också ha förlängd uppsägningsoch varseltid. Motionens förslag var ju omöjligt såvitt jag kan förstå, men däremot är reservationens kanske en tänkbar lösning så småningom. Utskottet anser ändå att man bör avvakta förhandlingarna och de utredningar som pågår. Vidare finns det andra aspekter på den här frågan som man inte har uppmärksammat eller inte velat nämna — jag avser här kommunisternas För det första gäller det ofta att sammanhålla en skicklig yrkesarbetarkår i ett företag. Om man kan göra det, har man betydligt större möjligheter att åstadkomma en reorganisation av företaget. En sammanhållen skicklig yrkesarbetarkår är kanske ofta den värdefullaste substansen i ett företag som skall läggas ned, och av den anledningen är det, som sagt, värdefullt med ett bibehållande. Det kan innebära att man får fortsatt jobb på hemorten. För det andra är ekonomisk gottgörelse, som jag sade förut, utomordentligt viktig. Men för de flesta är det kanske ännu viktigare att man har arbete och framför allt att man får jobb på hemorten. Nationalekonomiskt måste det ju också vara en riktig lösning. Alternativet är kanske ett beredskapsarbete långt borta på en annan ort och därtill kanske i ett jobb som man är helt ovan vid. Därför menar utskottet att det finns alla skäl att genomföra den tänkta försöksverksamheten enligt de intentioner som har angivits i propositionen.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

Herr talman! Jag vill till herr Nilsson i Kalmar säga följande. Jag har förståelse för utskottets argumentering, eftersom jag inser att själva problemet är svårbemästrat. Däremot förstår jag inte slutsatsen.

Nu upprepade herr Nilsson utskottets påpekande att köparen i sådana fall förmodligen inte skulle komma att tillkännage sin avsikt. Men som jag sade i mitt förra anförande måste man naturligtvis utsträcka den tid under vilken samhället har möjlighet att intervenera efter en försäljning. Genom en sådan undersökning som jag har förordat, herr talman, hade man kanske också kunnat praktiskt närma sig det problem som möter då man talar om s.k. löntagarägda företag — det är i och för sig ett märkligt uttryck. Men detta vore kanske en bland andra tänkbara lösningar att i liknande situationer ge de anställda, om de så önskar, ekonomiska möjligheter att fortsätta en verksamhet som har gett dem deras försörjning och därmed samtidigt förhindra den förhatliga tvångsförflyttning som den tyvärr dirigistiska socialdemokratin är så olyckligt fixerad vid. Inte minst med tanke på den orimliga ökning av löneskatten som de socialistiska partierna — trots att herr Lindkvist för en stund sedan visade en sådan rörande omsorg om de små företagen — står i begrepp att påföra ett redan investeringsovilligt näringsliv, hade det kanske varit välbetänkt att stödja motionskravet. En sak är säker, antalet företagsnedläggningar kommer att öka, bl.a. som ett resultat av att enskilda företagare kommer att försöka sälja sina rörelser till storföretagen, som tvingas rationalisera ytterligare och friställa fler och fler människor. Till sist, herr talman, skulle jag till herr Lorentzon vilja säga att en sak i Er reservation är mycket avslöjande, nämligen tanken på ett slags kollektiv företagarskuld. Detta för onekligen tankarna tillbaka till det nazistiska Tyskland där människor ur en och samma grupp just ställdes till ansvar kollektivt för en handling begången av en människa. Och det ger en obehaglig antydan om vilka förhållanden vi har att vänta i detta land, om man skulle genomföra en verklig socialisering av samhället, något som jag trots allt hoppas aldrig skall komma att ske.
Herr talman! Först några ord till den senaste talaren. Han tycker det är egendomligt att vi har ställt frågan om ett kollektivt ansvar för företagare som uppträder på detta sätt. Jag vet inte om herr Levin var ledamot av riksdagen 1970, men då antogs lagen om statlig lönegaranti vid konkurs, och den har indirekt med den här frågan att göra. Det var ett kollektivt ansvar som företagarna den gången måste ikläda sig genom beslut i riksdagen. I redovisningen av propositionens huvudsakliga innehåll hette det: ”Staten inträder i fråga om utbetalat garantibelopp i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären. Lönegarantin skall enligt förslaget finansieras genom arbetsgivaravgifter. Tills vidare skall en särskild lönegarantiavgift tas ut med 0,02 Z av samma avgiftsunderlag som gäller för beräkning av arbetsgivaravgiften till försäkringen.” Denna lönegaranti, som företagarna alltså enlig riksdagsbeslut kollektivt skall svara för, har vi ju redan. Men har det beslutet något med nazism i Tyskland att göra måste riksdagen anklagas för nazism. Jag känner inte till om herr Levin var med i riksdagen då, men detta beslut fattades på grundval av Kungl. Maj:ts proposition nr 201 år 1970. I vår reservation till inrikesutskottets betänkande nr 12 i år säger vi följande: ”Företagen skall bli skyldiga att även om de lägger ned verksamheten betala lön till anställda under viss tid — som riktpunkt bör gälla sex månader — så att det blir möjligt att finna alternativa sysselsättningar. I den mån varsel eller uppsägning inte fullgörs enligt gällande bestämmelser bör sanktioner riktas mot den felande företagaren. Skulle ekonomiska tillgångar saknas för utbetalning av löner bör företagen såsom kollektiv få svara för kostnaderna. Ett avgiftssystem liknande det som finns för finansiering av den statliga lönegarantin vid konkurs bör prövas.” Jag citerade tidigare ur den proposition som låg till grund för lagen. Vi vill föra detta vidare. De företag som inte följder detta med varselplikten skall känna sig tvingade att ha ansvar för sina anställda. Det är ingenting annat vi begär. Utskottets talesman anser att vi i reservationen vidgar frågan. Det är ett nytt förslag, säger herr Nilsson i Kalmar. Men det är inget nytt förslag i förhållande till motionen. För vi bygger helt på vad som står i motionen: ”Principen bör vara att företaget, icke de anställda eller skattebatalarna, skall bära de ekonomiska konsekvenserna av att icke i tid ha underrättat anställda och myndigheter om det verkliga läget. Genom en sådan regel om betalningsskyldighet — — — ”osv. Det är vad som står i motionen, och reservationen är alltså helt i linje med motionen. Men propositionen bygger ju på det förhållande som råder här i landet, att så fort det uppträder svårigheter på den privata marknaden skall staten och skattebetalarna träda in. Det är inte något nytt i och för sig — det är gammalt och prövat på en hel rad av områden — men det är nytt när det gäller just denna speciella sak.

Herr talman! Herr Levins motion är, som jag sade, mycket intressant. Man väntar sig ju inte detta av en borgerlig ledamot, som normalt brukar säga att statens kalla hand skall man vara rädd för, och den skall inte läggas över företagsamheten. Jag har också sagt att vi i utskottet har vissa sympatier för herr Levins motion, men det föreligger så pass många problem i samband med frågan att det finns anledning att i så fall avvakta en utredning. Vi får se om det blir behövligt att tillsätta en utredning. För närvarande är väl problemen inte så stora, men det finns kanske anledning att se litet närmare på frågan. Sedan är det så att man i industridepartementets delegation för de mindre och medelstora företagen redan nu har att ägna uppmärksamhet åt bl.a. företagsnedläggningarna. Vi får se vilka resultat man där kommer fram till. Slutligen vill jag säga till herr Lorentzon att motionen och reservationen väl ändå inte tar upp problemen på samma sätt. Motionärerna vill vidta ekonomiska sanktioner mot de företag som har trätt i likvidation, och det vore kanske bra. Men då fick man också tänka sig att ha en fond av något slag, ty i ett företag som gjort konkurs finns i regel inga pengar att ta ut. I reservationen tar ni däremot upp fondfrågan, och på den vägen går det givetvis att lösa problemet, det erkänner jag. Men eftersom förhandlingar pågår och eftersom en utredning arbetar med dessa frågor tycker jag att det inte heller där finns anledning göra någonting, utan vi kan bifalla utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar övertygar inte mig om att det finns någon skillnad mellan motionens skrivning och reservationen. Det är fråga om samma sak. Mer skall jag inte säga om det, eftersom vi har ont om tid och alla är inställda på att fatta sig kort, så att vi slipper plenum i morgon, lördag. Men jag vill sluta med ett par ord till herr Levin, som sade att han inte vill diskutera allvarliga ting med mig. Men varför polemiserar då herr Levin mot mig? Det var ju herr Levin själv som tog upp debatten.

Herr talman! Att den fråga vi motionärer tagit upp i motionen 653 — att det blivit allt vanligare att hyresvärdar håller portarna till fastigheterna låsta också under dagtid — verkligen är ett problem, i varje fall i Stockholm, framgår klart av det remissvar som socialnämnden i Stockholm avgivit och som står i bjärt kontrast till det yttrande som Sveriges Fastighetsägareförbund avlämnat. Socialnämnden säger att man i den uppsökande verksamheten och inom den öppna åldringsvården ofta stöter på problemet att inte kunna göra angelägna besök på grund av att portarna är stängda under dagtid.

till FROST Problemet är givetvis störst för gamla, ensamstående och sjuka. Men Sem - låst under dagtid det medför uppenbara olägenheter även för andra hyresgäster. Jag skall inte närmare utveckla detta utan hänvisar till motionen. Utskottet har tydligen varit helt på det klara med att detta är ett problem och delar ”motionärernas uppfattning att nämnda olägenheter måste avhjälpas”. Detta är ju glädjande. Med hänvisning till att det enbart synes vara ett storstadsproblem avvisar emellertid utskottet motionärernas förslag att söka komma till rätta med problemet lagstiftningsvägen. Utskottet anser i stället att man bör eftersträva en lösning på frivillighetens väg. Genom att frågan nu genom remissförfarandet aktualiserats hos partsorganisationerna på hyresmarknaden anser utskottet att man kan räkna med att frågan kommer att lösas. Eftersom jag vet att frågan tidigare varit aktualiserad hos Hyresgästföreningen utan att något hänt hyser jag tvivel om detta. Jag har i dag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, men jag vill samtidigt säga att jag med största uppmärksamhet kommer att följa frågan för att se vad som händer. Om inget händer har jag för avsikt att återkomma till riksdagen nästa år, eftersom jag anser att detta är en fråga som har så stor betydelse för många människor att den inte kan få fortsätta att vara olöst.

Herr talman! Konsumentverkets nya styrelse bör uppmärksamma ett viktigt faktum i näringsutskottets betänkande nr 40, på s. 15, där det står att ”utskottet förutsätter att uppslaget” — om en konsumentkatalog till alla landets hushåll — ”prövas av konsumentverket”. För konsumentupplysningen behövs en konsumentkatalog med enkla och slagkraftiga upplysningar om konsumentens rättigheter och möjligheter och hur de kan tas till vara. Folkpartiet begärde i partimotionen 153 återigen en sådan liten publikation, där det lättfattligt kunde stå hur man skaffar sig ökad kunskap om varor och tjänster genom bl.a. hemkonsulenterna och konsumentorganen, hur man läser en varudeklaration, hur man kan klaga hos konsumentombudsmannen eller allmänna reklamationsnämnden, vilka huvuddrag de lagar innehåller som skyddar konsumenten osv. Beslutet i dag om ett konsumentverk innebär i stort sett att man sammanslår tre enheter — konsumentinstitutet, konsumentrådet och varudeklarationsnämnden — till ett enda verk. Om vi emellertid inte inom kort gör mycket åt en rad viktiga problem kring konsumentverket, så kommer konsumentpolitiken att likna en schweizerost — det blir mest hålen som syns. Det finns speciellt två sådana ”kringproblem” som vi måste uppmärksamma, nämligen dels konsumentkunskapen i skolundervisningen, dels konsumentpolitikens lokala förankring ute i landet. Konsumentkunskap är inte ett särskilt ämne i grundskolan. Den skall tas upp inom olika ämnen i sitt s.k. naturliga sammanhang, men det betyder att ämnet lätt kommer bort. Ett minimikrav är därför, att det blir en särskild studieplan för konsumentkunskapen, så att bättre hållpunkter och regler finns för undervisningens innehåll. I gymnasieskolan är läget ännu allvarligare än i grundskolan — och där går ca 80 procent av varje årskull. På de treåriga gymnasielinjerna saknas ämnet helt på schemat. På de tvååriga är det på 20 linjer av 22 bara ett av flera frivilliga ämnen — en klar försämring mot förut, då det i varje fall var obligatoriskt på fackskolans sociala linje. Här måste en ändring ske. Att en förbättrad utbildning av lärarna då bör ges är också klart, liksom att viss konsumentundervisning bör ske redan på förskolenivån. Varför nämner jag dessa utbildningsfrågor då det i dag är konsumentpolitikens organisation m.m. som vi skall besluta om? Jo, därför att ett av konsumentpolitikens fundament kommer att misskötas, så länge undervisningen i skolorna inte får effektiva former. Jag vill direkt fråga utskottets ordförande om han nu när konsumentverket blir beslutat är villig att arbeta tillsammans med handelsministern och utbildningsmi nistern för att man skall se över undervisningsfrågor av denna typ. Ett annat fundament för konsumentpolitiken är lagskyddet, som är viktigt men som jag inte går in på mer i dag än att jag betonar våra krav på dels obligatoriska varudeklarationer för vissa dyrbara varuslag, dels vidgade bestämmelser för prisangivelser. Ångerveckan, konsumentombudsmannen och lagarna mot otillbörliga reklamåtgärder och avtalsvillkor utgör redan ett bra stöd. Det är viktigt att vi härigenom har fått medel mot en sådan reklam och sådana säljformer som är klart felaktiga. Det finns ännu ett, ett tredje stöd, som konsumentpolitiken fordrar — utöver bättre skolundervisning och utökat lagskydd — och det är en effektiv regional och lokal förankring. Det är här jag anser att propositionens och utskottsmajoritetens förslag har en av sina verkligt stora blottor. Det behövs en konsumentverksamhet ute i landet, därför att det är där som ändå de flesta människorna bor. Konsumentverket får inte bli en isolerad skyskrapa. Ett brett lokalt stöd skulle syfta till 1. att hjälpa medborgarna lokalt med reklamationer och information, 2. att fungera som problemuppfångare för bl.a. konsumentverket, och 3. att utgöra ett rikt kontaktnät varigenom konsumentverkets resultat och intentioner kan föras ut till konsumenterna. För att få denna lokala förankring förordar vi i folkpartiet flera åtgärder. För det första regionala reklamationsnämnder; eftersom handelsministern nu skall se över reklamationsnämndens ställning har vi inte reserverat oss i år men hoppas verkligen på snara resultat. För det andra fordras en hemkonsulentverksamhet som kan leva upp till de förhoppningar och krav, som man rimligen kan ställa på den. Men med regeringens förslag — och utskottets helt otillräckliga skrivning — blir det i sex av landets län fortfarande bara en hemkonsulent, trots att vart och ett av dem har över 200 000 invånare. Vi kräver både i den stora partimotionen 1551 och i motionen 1509 av herr Henmark m.fl. två tjänster i varje sådant län. Det vore ett viktigt stöd för konsumenterna i de län det här gäller, nämligen Gävleborgs, Jönköpings, Kristianstads, Södermanlands, Västernorrlands och Örebro län. Låginkomsttagare och folket ute i landet och i glesbygderna har rätt till god information lik den man kan få i Stockholm. För det tredje har herr Rydén och jag i ett särskilt yttrande understrukit den stora vikt vi inom folkpartiet fäster vid att kommunala konsumentnämnder kommer till stånd. Så högt som skattetrycket blivit — genom beslut som vi oftast varit ense om, men också genom regeringens politik som inte tillräckligt har satsat på tillväxt och stabilare priser — vill vi inte ålägga kommunerna att införa sådana nämnder. Men vi vill att de lokala och centrala konsumentorganen verkligen går in för att genom råd och upplysningar till kommunerna stimulera fram sådana nämnder; för den uppgiften vore det för övrigt bra om hemkonsulenterna utökades så som jag nyss nämnde. Låt mig också betona att de kommuner som satsar på en sådan här parlamentariskt sammansatt nämnd inte behöver tveka av fruktan för några stora kostnader. För att ge verksamheten stadga bör det i flertalet fall räcka med att nämnden får hjälp av en tjänsteman på deltid, en inte orimlig tilldelning som vid omorganisationer ofta borde kunna åstadkommas i kommunerna. Herr talman! Utan dessa satsningar på utbildning och på en lokal förankring riskerar, som jag visat, konsumentpolitiken att bli rumphuggen. Till slut några synpunkter på själva konsumentverket. Det är med glädje vi ser dess tillkomst, eftersom det betyder en slagkraftigare och rationellare organisation av den centrala, nu alltför splittrade verksamheten. Låt oss bara förstå — och få opinionen att inse — att det inte i sig själv är någon stor reform som nu skall ske. Ändrad organisation och en 15-procentig ökning av antalet tjänster — efter det att konsumentorganisationernas utvidgningsplaner varit satta på svältkost sedan 1967 med hänvisning till att konsumentutredningen arbetade — betyder inga underverk. Det är det innehåll som kommer att gjutas i den nya organisationen som blir avgörande. För önskemålet att snabbt få fram ett bra och nytt innehåll är det allvarligt att forskningsverksamheten inom verket och utom det har satts på sparlåga. Det är inte mycket pengar det här är fråga om. Men de är väsentliga, om vi inte här skall få en flaskhals för den framtida politikens utformning. Vårt krav på en 5S0-procentig ökning är därför viktigt för konsumenterna. Vi har också förordat ett vetenskapligt råd inom konsumentverket som ett stöd för dess verksamhet. Viktig är också en annan fråga, nämligen styrelsens sammansättning. Jag hade hoppats att vi här kunde ha fått en uppgörelse i utskottet för att i klara ordalag säkerställa att kunnande från industri och handel skulle komma konsumentverket till del i dess styrelse. Ökningen från sju till nio ledamöter är ett steg på vägen, men det är dels i knappaste laget, dels är inte parlamentariker i just denna sin egenskap det som konsumentverkets styrelse ytterligare främst behöver. Låt mig betona att konsumentverket givetvis skall ha en majoritet av så att säga vanliga konsumenter och duktigt folk i styrelsen och att eftersatta konsumentgrupper bör finnas med. Vi reservanter begär inte att de personer som skall tillföra verkets styrelse kunnande från industri och handel behöver vara representanter, utsedda av näringslivsorganisationer. Men själva kunskapen borde finnas där. Varför skall riksdagen vara rädd för att säga ifrån att det är värdefullt om en minoritet med näringslivskunnande kommer med? En rad åtgärder på konsumentområdet kan ju inte beslutas om genom lagstiftning. Då är en samtalspartner som är dels kunnig, dels villig att arbeta för frivilliga ändringar något av det värdefullaste man kan ha. Till sist, herr talman, en allmän bekännelse. Marknadsekonomin har utgjort en omistlig grundval för den välståndsökning som vi haft under lång tid i Sverige. Det decentraliserade beslutsfattandet i tusentals och åter tusentals företag är en garanti för att en okontrollerbar maktkoncentration inte sker. Men marknadsekonomin har otvetydiga brister. Därför behövs mycket av social lagstiftning, som sätter upp ramar för verksamheten. Och det behövs en konsumentpolitik. Konsumenten kan inte vara expert på varje varuslag — men det är företaget som säljer just den varan. Det ställer konsumenten i ett underläge. Allt större företag, allt fler varor och ofta skenbara produktskillnader är andra omständigheter som visar, att det fordras insatser och upplysning till konsumenternas hjälp. Här återstår mycket. Om konsumentpolitiken i Sverige kan sägas detsamma som signaturen Sander i Dagens Nyheter skrev härförleden om en annan viktig fråga: ”Konsumentstödet är nu genomfört i teorin och i viss lagstiftning. Nu återstår bara verkligheten.” Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 7, 8, 9 och 10.

Herr talman! Som det anförs i motionen 1549 av herr Brundin m.fl. bekräftar erfarenheterna av olika ekonomiska system uppfattningen att näringslivet även i framtiden bör bygga på enskilt ägande, fri prisbildning och konkurrens. För detta talar nämligen både effektivitetsskäl och överväganden om maktbalans och demokrati. En konsumentpolitik som syftar till att öka medborgarnas möjlighet att via sina köp styra produktionen efter sina egna preferenser och önskemål ligger väl i linje med min uppfattning om samhällets roll att fastlägga ramar, inom vilka ett fritt näringsliv bör verka. Jag välkomnar således konsumentverkets tillkomst. Låt mig också säga att inskränkningar i marknadssystemet om möjligt bör vara generella och inte av detaljreglerande slag. Vilka organisationsformer som än skapas vill jag dock vidhålla att konsumenterna, betraktade som grupp, är det mest tillförlitliga efterfrågeinstrumentet. I propositionen 33 berörs mycket rapsodiskt den framtida VDN-verksamheten, och det trots att två utredningar pågår rörande varudeklarationsarbetet. Det framgår inte av propositionen, om principfrågorna rörande varudeklarationen kommer att föreläggas riksdagen i form av en proposition. Eftersom de moderata utskottsrepresentanterna anser att dessa frågor är av sådan vikt att de bör bli föremål för riksdagsbehandling, har vi i reservation 4 önskat att så blev fallet, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till nämnda reservation i näringsutskottets betänkande nr 40. Samtidigt ber jag att få yrka bifall till reservationen 1, som uttalar att konsumentverket i sina arbetsformer även bör inrymma information om offentliga tjänster. I egenskap av reservant och huvudmotionär till motionen 1510 av representanter från de tre icke-socialistiska partierna skall jag också be att få nämna några ord om innehållet i dessa aktstycken, nämligen konsumentverkets styrelse och dess storlek. Konsumentutredningens majoritet förordade som bekant en styrelse på 13 ledamöter och ansåg vidare att styrelsen skulle ha en så bred förankring som möjligt i olika intressegrupper. Det uttalades mycket bestämt från det hållet. För att sakkunskap skall finnas beträffande olika delar av näringslivet och för att förbindelserna med näringslivet skall säkerställas ansåg man att antalet ledamöter från näringslivet borde vara minst fyra. I annat fall skulle dessa inte kunna representera de viktigaste organisationerna i tillverkningsoch inte minst handelsleden. Detta anser jag vara riktigt. Konsumentsidan skulle således ha klar majoritet och utgöra mer än två tredjedelar av styrelsen. Detta anser jag också vara riktigt. Jag ifrågasätter alltså inte konsumenternas majoritet i styrelsen, tvärtom. Vad jag efterlyser är däremot en samverkan inom konsumentverkets kommande styrelse mellan representanter för producentoch konsumentsidan. Där skulle man kunna lösa problem av skilda slag och verkligen kunna ta itu med de frågor som kommer upp, och det lär bli många. Man skulle alltså slippa gå utanför verket för att lösa en situation. Sannolikt skulle det också vara av värde just för konsumenterna om näringslivet var representerat i styrelsen, De konsumentpolitiska intentionerna skulle föras ut på fältet snabbare. Näringslivsrepresentanternas dokumenterade erfarenhet och kunskap borde endast vara till glädje för styrelsen i dess arbete. Slutligen har jag en känsla av att företagarna skulle bli lugnade av vissheten om att representanter från deras sida satt med i verkets styrelse. Ett förverkligande av reservationen 8, där det yrkas att styrelsens antal utökas från föreslagna 9 till 11 ledamöter, borde tillgodose de synpunkter jag här har försökt framföra och motivera. Med detta, herr talman, ber jag att å egna och mina medmotionärers vägnar få yrka bifall till reservationen 8 i näringsutskottets betänkande nr 40.

Herr talman! Allra först vill jag gärna säga att det är med tillfredsställelse som vi i centerpartiet hälsar den tillkomst av riktlinjer för och organisation av samhällets konsumentpolitik som det föreliggande förslaget och antagligen det kommande beslutet innebär. Ett länge känt behov på ett viktigt samhällsområde blir härmed tillgodosett, och det finns anledning att önska det nya konsumentverket framgång i dess uppgifter. Låt mig sedan främst få beröra två reservationer som fogats till näringsutskottets betänkande nr 40. Ett motionsyrkande av herr Sjönell har i reservationen 1 fått sin uppföljning. Det gäller frågan om vad informationen om de konsumentpolitiska åtgärderna skall innefatta. Vi reservanter menar att den sammanflätning av s.k. marknadsmässiga och mera allmänna tjänster som finns borde motivera ett vidare intresseområde än vad utskottsmajoriteten velat vara med om. Vi anser att det nya verkets arbetsområde borde utökas till att gälla även information om offentliga tjänster. Den andra reservationen som jag vill säga några ord om är avgiven av två folkpartister och gäller punkten 14. Jag är minst sagt förvånad över att denna reservation över huvud taget förekommer. Vid den preliminära behandlingen av proposition och motioner i utskottet rådde allmän enighet om att en samskrivning i anledning av bl.a. motionsyrkanden till förmån för flera hemkonsulenter skulle ske. Så blev också fallet, och utskottet uttalar mycket klart att motionsyrkandena bör tillgodoses och föreslår skrivelse härom till Kungl. Maj:t. När man fått en motion bifallen av ett utskott brukar man ju inte reservera sig — detta har emellertid folkpartisterna gjort i denna fråga. Det är tyvärr möjligt att reservationens förekomst på denna punkt kan medföra att hela frågan får en något egendomlig profil, inte minst hos Kungl. Maj:t. När man träffar en kompromiss måste ryggraden vara så pass stark att man inte efteråt försöker leka biskop Brask. Naturligtvis har jag ingen som helst anledning tro att socialdemokrater, moderater, vpk:are och centerpartister skall börja svaja — också. Låt mig sedan i anledning av punkten om konsumentverkets styrelse få säga att utökningen av ledamotsantalet från propositionens sju till utskottets nio enligt min mening är betydelsefull. Det blir nu möjligt att ge verksstyrelsen parlamentariskt inslag, vilket jag tror är viktigt. Den reservation vid denna punkt som förordar elva ledamöter grundar sig bl.a. på motionsyrkande om representation för producentsidan. Det har ju här också pläderats för denna. Jag tror det vore föga ägnat att ge det nya verket en god start om den tanken vann gehör och blev beslut av riksdagen, vilket naturligtvis förefaller otroligt. Med stöd av vad jag anfört yrkar jag bifall till reservationen 1 och på övriga punkter i utskottets betänkande bifall till utskottets hemställan.